Herr talman! Jag är helt klar över att det krävs ett stort mått av självdisciplin i detta riksdagens slutskede när det gäller anförandenas längd. Detta är en allmän önskan ute i bänkarna: vid denna tidpunkt, en fredagseftermiddag, och jag skall därför inte förlänga denna diskussion särdeles mycket, utan försöka hålla mitt anförande så koncentrerat som möjligt. Det är desto mera motiverat mot bakgrunden av att finansministern förde ut oss på de stora näringspolitiska fälten i går, lät oss rasta en stund vid Stefansons vattenfall och gav oss en rejäl översikt över regeringens förslag i detta avseende. Jag satt alldeles nyss och lyssnade på herr Gösta Jacobsson, som jag har uppskattat som en mycket kunnig ledamot i dessa frågor, när han gjorde en karakteristik av regeringens resonemang i detta stycke. Han kom in på den exemplifiering som förts om den franska ekonomin och sade, att det är naturligt att den franska ekonomin, som i hög grad styrs av en gammal general, också liknar en kvardröjande krigsekonomi. Jag skall inte förlänga detta avsnitt särskilt mycket, men jag skulle vilja hänvisa herr Jacobsson till en av de experter på industripolitiken i Europa, John Ekström, som varit knuten till Industriförbundet och som är engagerad i den svenska Europamarknadsdelegationen i Bryssel. Han har i en briljant uppsats i Sveriges industriförbunds tidskrift givit en god redogörelse för hur den franska ekonomin fungerar i dessa stycken. Han utvecklar detta vidare med att tala om den tyska kolpolitiken. Han erinrar bl.a. om att kolindustrin nu diskuterar i ett totalperspektiv en planmässig nedläggning av gruvor och minskning av produktionsvolymens nyinvesteringar på de bästa brytningsorterna samt regionalt stöd till de drabbade trakterna för förnyelse av stadsbebyggelse och transportleder. Han säger, att denna utveckling f. ö. har vissa paralleller med de senaste årens svenska jordbruksdebatt. När man här uppehållit sig vid det franska exemplet finns det skäl att erinra om den exemplifiering som i propositionen görs med det statliga engagemang som sker beträffande investeringsbankerna i andra länder, där man inte sett på dessa saker särskilt dogmatiskt. Japanerna var i gång redan 1951, och vi har hela katalogen i propositionen. Det är därför ganska överraskande för mig att höra hur herr Jacobsson så lättvindigt vill avfärda detta avsnitt. Jag är alldeles övertygad om att det inte skulle gagna vår egen samhällsutveckling om vi vore så självtillräckliga att vi skulle upphöra att lära av vad andra länder möjligen kan ge oss av sina erfarenheter. Herr Åkerlund inledde den långa debatten under gårdagen med att karakterisera propositionen som ett slarvigt förberedelsearbete. Han gav en beskrivning av arbetet i utskottet, och han sade att begärda föredragningar voterades ned. Vi brukar kanske inte tala så mycket om hur vi arbetar i utskotten, men önskar herr Åkerlund det, kan jag göra framställningen litet utförligare. Herr Åkerlund begärde en votering i utskottet om ytterligare föredragning och förlorade. Från vårt håll förklarade vi oss ge vår fulla anslutning till propositionen, utan att finna anledning att pruta på den i något avseende. Det fanns full frihet för högern att resonera med sina borgerliga bröder från centern och folkpartiet, som ju har en egen motion som förordar en annan utformning. Med hänsyn till att utskottet har en ordförande med samma partibeteckning som herr Åkerlund finns det väl ännu mindre anledning misstänka att det har skett något maktövergrepp gentemot dem som har begärt att få resonera ytterligare i denna fråga. Vad ville herr Åkerlund? Jo, han ville ha en föredragning av representanter från Svenska bankföreningen, som ju har Marcus Wallenberg såsom ordförande. Denna föredragning skulle ske i bankoutskottet, innan utskottet skulle behandla Kungl. Maj:ts proposition. Det är ganska märkligt att ifrågasätta, att vi skulle ta loss en av de 17 remissinstanser som här har varit inkopplade, som har haft full frihet att skriva så mycket man har velat om Kungl. Maj:ts proposition och som hyggligt och snällt fått vartenda ord tryckt. Det föranledde oss att säga att det i så fall skulle bli lika aktuellt för de övriga 16 remissinstanserna att få stiga in i utskottet och lägga fram sina synpunkter utöver vad de har skrivit i sina remissvar. Det skulle ha blivit en utomordentligt märklig behandling, och det ville vi naturligtvis under inga förhållanden vara med om. Däremot sade vi att vi fann det naturligt, om någon ledamot ville ställa ytterligare frågor, att finansdepartementet skickade över experter som kunde svara på de frågor som ledamöterna var angelägna om att ställa. Detta var desto naturligare då propositionen är en regeringens produkt. Det var också vad som skedde. Vi gick till väga på samma sätt som vi gör vid de tilifällen då riksbankschefen talar inför utskottet. Utskottsledamöterna får ställa skriftliga frågor. Så gjordes i detta fall. Frågorna lämnades en eftermiddag kl. 17.00, och morgonen därefter på ordinarie utskottstid satt tre experter från finansdepartementet och svarade på de 13 nedskrivna frågor som utskottets ledamöter hade ställt. Jag vill ha detta sagt inför kammaren. Vi brukar ju inte föra ett resonemang om hur vi arbetar i utskotten, men eftersom herr Åkerlund inledde gårdagens debatt med att säga, att begärda föredragningar hade voterats ned, och ville ge människorna — det har även kommit igen i vissa borgerliga tidningar — en föreställning om att det var fråga om något slags maktövergrepp från den socialdemokratiska utskottshalvan vid utskottets behandling, skall denna fakta lämnas. Det är alldeles uppenbart — och det har sagts här vid flera tillfällen — att högermotionen ur vår synpunkt är mindre intressant. Den utstrålar en klar borgerlig negativism. Högern säger nej till banken. Motionerna är ju vid detta laget analyserade i de flesta avseenden, men mittenmotionen är något intressantare, och det finns skäl att uppehålla sig något mer vid en annan sida av den. Mittenmotionen är mera mångtydig. Den använder i vissa stycken samma uttryck som högermannen herr Åkerlund gjorde i går, när han talade om propositionen som tillkommit i »slarvighet» etc. I mittenmotionen, som är signerad av herrar Ohlin och Hedlund, säger man, att regeringen har lagt fram »brådstörtade förslag» och att beslutet har fattats »på lösa grunder». Investeringsbanken ges en »monopolstälining» och risker föreligger för en »politisk dirigering». Efter denna genomläsning av mittenmotionens beskrivning av propositionens skröplighet väntar man sig att mittenpartierna skulle ha yrkat avslag på regeringsförslaget, men såsom har framgått av behandlingen finns det i mittenmotionen ett halvt bifallsyrkande. Det är inte frågan om något direkt yrkande om bifall till propositionen. Jag vill rikta uppmärksamheten på klämmen i reservanternas yrkande i detta avseende. I motionen sägs att man på nytt vill utreda denna fråga. Man vågar dock inte säga direkt nej till propositionen. Man säger att man vill vara färdig med utredningen till nästa år — kanhända i avvaktan på hur valvinden blåser då. Samma negativa betygsättning som mittenpartierna nu ger investeringsbanken med dess möjligheter att låna upp ATP-medel gav samma borgerlighet regeringens stora ATP-reform för åtta år sedan. Jag har plockat fram folkpartimotionen från år 1959. Den är signerad av herr Ohlin och den nye partiledaren herr Wedén. Den har visserligen gulnat med åren, men jag kan försäkra att det inte har lägrat sig så särskilt mycket damm på den. Jag har haft tillfälle att slå i den då och då, och det är intressant att se att samma formuleringar och samma negativa vändningar som nu går igen i mittenpartiernas motion beträffande investeringsbanken kom till uttryck i folkpartiets anti-ATP motion år 1959. Då vände man sig mot, som det hette, regeringsförslagets >ekonomiska och rättsliga löslighei> och mot »ett nytt statsmonopol», som inte borde inrättas. Man varnade för vad man kallade en »statlig dirigering av kapitalmarknaden». Motionärerna skrev vidare — man hade t.o.m. kursiverat det i motionen — »att man skulle söka avvärja regeringens förslag om en obli gatorisk tilläggspensionering bland annat därför att den skulle ha en fördröjande inverkan på framstegsuivecklingen». Motionärerna var vid den tidpunkten öppenhjärtigare än de kanske är nu. Då skrev de så här: »Tilläggspensioneringens problem har framkallat en ovanlig skärpning av de politiska motsättningarna i vårt land.» Folkpartiet varnade, när vi genomförde ATP, för ett statligt pensionsmonopol och skrev att ett nytt statsmonopol inte borde inrättas. Man gick än längre och sade att hela ATP-reformen vilade på mycket bräcklig grund, och man förutsåg att reallönerna skulle sänkas. Ärade kammarledamöter! Jag är alldeles övertygad om att 90 procent av löntagarna är av helt annan mening i denna fråga och upplever folkpartimotionen som en ändlös olycksprofetia. Kanhända är det också så att banken kommer att skapa ungefär samma politiska strid som ATP gjorde på sin tid. 1959 sysslade man också med försäkringens organisation, och det är intressant att erinra om det mot bakgrunden av den fp—cp-motion som nu har legat på riksdagens bord. Man sade så här i folkpartiförslaget: »I motsats till propositionen som förutsätter en statlig monopolanstalt byggs tjänstepensioneringen enligt folkpartiets förslag upp på fristående pensionsinrättningar.» Man fortsatte: »För fondförvaltningen medför denna ordning därutöver en önskvärd decentralisering. Man undviker de påtagliga olägenheter som är förenade med en starkt centraliserad fondförvaltning. Genom detta förslag torde en tillfredsställande utspridning av fondmedlen kunna åstadkommas.» Jag vill fråga de ärade kammarledamöterna: Är vi i dagens ekonomiska läge angelägna att åstadkomma den utspridning av fondmedlen som folkpartisterna drömde om 1959? Av den ekonomiska utvecklingen har vi lärt oss att vi tvärtom blir tvingade att koncentrera våra resurser på de områden där de kommer bäst till nytta — inte minst mot bakgrunden av vad som sker beträffande utvecklingen inom europamarknaden, de internationella storföretagens utveckling, det omtalade teknologiska gapet mellan vårt land och de industriella giganterna. Det hör till bilden — för att repetera en smula till — att folkpartiet i sin tjänstepensionsmotion år 1959 ville att 80 procent av de pengar som inlevererades skulle gå tillbaka till företagen för självfinansiering. Jag vill rikta uppmärksamheten på hur utomordentligt snabbt utvecklingen går på detta område. Jag känner inte någon löntagare — han må vara arbetare eller tjänsteman — och, vågar jag påstå, inte heller någon småföretagare som uppfattar den s.k. monopolanstalten som särdeles tryckande. För hela borgerligheten har emellertid tillkomsten av ATP-systemet inneburit en djup besvikelse, så tung att de gamla argumenten från 1959 mot ATP nu tas fram igen för att riktas mot den föreslagna investeringsbanken. Man menar att den är samma andas barn, skapad av den svenska socialdemokratin. De gamla resentimenten har blossat upp på nytt hos borgerligheten. Folkpartiets gruppledare i denna kammare, herr Dahlén, tycks ha haft svårt att styra sig, när han i remissdebatten den 19 januari i år från denna talarstol sökte misskreditera den föreslagna näringspolitiska fonden. Han sade då enligt protokollet: »Detta är ett typiskt socialdemokratiskt plåstrande. Man plåstrar om den skada man har varit med om att åstadkomma men man går inte till roten med det onda.» Efter den salvan tog herr Dahlén fram det gamla kära socialiseringsspöket igen, som borgerligheten så många gånger har farit omkring med, senast när vi skulle genomföra ATP-reformen för åtta år sedan. Herr Dahlén fortsatte: >Centralisering till herr Sträng, till kanslihuset, är alltså det sätt på vilket socialdemokraterna nu vill föra ut sin socialism. Man följer därmed ett råd som engelsmännen givit inom labourpartiet sedan flera år tillbaka: Ta makten över kapitalmarknaden, det är en fin modell för socialism.> Herr Dahlén är fortfarande lika aggressiv. I går karakteriserade han detta förslag så att det var ett »illa övervägda hugskott som kastats fram», han talade om socialdemokratisk »villervalla> och kallade detta för >den statliga centralbyråkratens dröm i sin prydno»>. Efter denna salva sökte herr Dahlén ge sken av att fp—cp-linjen skulle överensstämma med TCO:s yttrande, där man talat om en successiv inpassning av denna investeringsbank. Löntagarorganisationernas linje är helt klar. LO ger ju sin fulla anslutning till förslaget. och nu söker alltså mittenpartierna reparera sitt synnerligen skamfilade anseende i tjänstemannakretsar genom att hänvisa till TCO:s remissyttrande där man talar om en successiv inpassning av investeringsbankens verksamhet på kreditmarknaden. Ja, ärade kammarledamöter, en successiv inpassning är väl någonting alldeles självklart. TCO har uttryckt sig ganska försiktigt i sitt i övrigt mycket positiva svar. Vad som skiljer TCO och mittenpartierna är att folkpartiet och centern vill ha en nedbantad ettårsbank, medan tjänstemannarörelsen i likhet med LO säger ja till förslaget om den nya investeringsbanken. Jag vill citera ett av de centrala avsnitten i tjänstemannarörelsens remisssvar: »TCO tillstyrker också förslaget om anvisning över statsbudgeten av 500 milj.kr. under budgetåret 1967/68 och ett lika stort belopp för budgetåret därefter för uppbyggnad av bankens eget kapital.» Detta ligger ju helt i linje med regeringens proposition. Mittenpartierna däremot har, som vi sett, ett mera nedbantat förslag. Det är alltså fråga om någonting helt annat som TCO tillstyrker än vad mittenpartierna kommer med. Men folkpartiet varnar för en stats bank. Herr Dahlén yttrade i går: »Vi säger nej till det statliga bankmonopolet.» Herr Torsten Bengtson i centerpartiet uttryckte sig med en annan nyans när han sade: »Frågan om heleller halvstatlig bank skall emellertid hållas öppen.> Det är intressant att notera nyansskillnaderna. Ärade kammarledamöter! Vi har länge förstått att detta är en mycket känslig fråga för alla borgerliga partier men främst för mittenpartierna. Finansministern nöjde sig i går, jag skulle tro närmast på grund av tidsnöd, med att nämna rubriken på en ledande artikel i Veckans Affärer, en tidskrift som väl får anses vara något slags borgerligt neutral. Jag skall använda en del av min rätt knappa tid för att omtala vad som sades under den refererade rubriken: »Statsbanken är ett politiskt faktum som alla numera accepterar — om än med protester ... På så okända marker som här är fråga om gäller det dessutom att skynda långsamt. Det är därför nödvändigt att oppositionen och näringslivet noga håller sina ögon riktade på bankens verksamhet. Men det på kort sikt — d.v.s. till september 1968 — viktigaste är att inte låta sig provoceras till en ny pensionsstrid.» Ja, till detta vill man göra den kommentaren att det är klara besked, och det är lika angeläget för löntagarna att vakta över sina egna ATP-pengar med hänsyn till hur borgerliga maktägare vill handskas med dessa. Denna bedömning från grupper som står borgerligheten nära vill jag gärna ställa mot vad tjänstemannarörelsen säger. I TCO-tidningen — som är tjänstemannarörelsens huvudorgan — avslutades ledaren om statsverkspropositionen i januari månad på följande sätt: >Man kan också fråga sig om inte tanken med fonden rent allmänt har framtiden för sig. Staten och näringslivet står redan i ett starkt beroendeförhållande till varandra och det gäller inte bara vårt land. Staten skall inte enbart ha ”brandkårsfunktioner” när det gäller nä ringslivet. Det kan också vara befogat att staten i samverkan med företagare och löntagare vidtar åtgärder på primärt stadium för att begränsa brandkårsrollen till det absolut ofrånkomliga.» Härav framgår alldeles tydligt hur parallellställda intressena är = från Landsorganisationens och TCO:s sida och hur de löper jämsides med den proposition som regeringen här har lagt fram. Herr talman! Jag har med mitt anförande velat visa hur trådarna i denna fråga går tillbaka till den stora pensionsstriden i riksdagen år 1959. Jag har då funnit hur samma borgerliga negativism som mötte den stora ATP-reformen nu i realiteten möter frågan om fortsatt löntagarinflytande över egna intjänade pensionspengar. Fria från all dogmatism vill vi angripa även denna fråga. Det framlagda regeringsförslaget handlar om praktisk politik i blandekonomins samhälle, och framtidsuppgifternas lösning kommer sannerligen inte att tillåta att vi fastnar i något dogmatiskt tänkande, oavsett vilken kulör det sedan kan vara fråga om.

Herr talman! I anledning av propositionen om bildandet av ett statligt kreditinstitut vill jag framföra några synpunkter sedda ur en företagares synvinkel; för företagarna säger man ju att den nya banken skall fylla en så revolutionerande uppgift. Jag tycker nog att det är viktigt att man gör klart det grundläggande syftet bakom detta bankförslag, nämligen att man avser att gynna och stimulera den varutillverkande industrin på övriga branschers bekostnad. Indirekt är därmed förslaget ett erkännande från regeringens sida att man misslyckats i den ekonomiska politiken. Man har drivit inflationspolitiken så långt, att den svenska kronan framstår som övervärderad. De delar av näringslivet som utsätts för utländsk konkurrens har därigenom fått allt svårare att göra sig gällande, och speciellt har de svårt att hitta nya lovande projekt som är tillräckligt attraktiva efter den genomgångna och förväntade penningvärdeförsämringen. Vi kan i dagarna se symtomen: en känslig och otillfredsställande utrikeshandelsbalans, ovilja inom industrin att göra de investeringar som behövs för vår fortsatta standardstegring, en minskad och mera osäker sysselsättning inom industrin. Nu söker regeringen improvisera bort dessa sina misstag genom att gynna dem man försvårat det för genom en bristfällig ekonomisk politik. Först förstör man marknaden så att den inte fungerar tillfredsställande. Sedan utnämner man sig själv till marknaden, och dirigerar det kapital — som definitivt inte blir mer genom reformen till industrin, något som måste ske på andra verksamheters bekostnad: på bostadsbyggandets, kommunernas, handelns och servicenäringarnas bekostnad. Vad beträffar de miljoner eller miljarder som utöver bankens aktiekapital skall ställas till förfogande för utlåning till företagsamheten finns väl endast AP-fonderna att tillgå. Men dessa är ju som här förut sagts inga nya pengar, och när jag i fjol debatterade frågan om en ökad återlånerätt för företagen från denna fond i bankoutskottet fick jag av en av socialdemokratiska partiets ekonomiska experter det beskedet, att vi hade en kaka att röra oss med som var delad i olika bitar, och härav hade industrin fått sin del. Och denna bit kunde inte ökas; i så fall skulle andra områden få sitta emellan. Det vore intressant att med detta resonemang som bakgrund få belyst från regeringspartiets sida vilka områden som nu skall få mindre bitar. En annan springande punkt i ett förslag som detta är statens förmåga att sköta en investeringsdirigering av detta slag. Här ställs tro mot tro. Jag ser ingen anledning att betvivla den goda viljan hos förslagsställarna att söka upp och stödja de bästa projekten. Däremot hyser jag, som jag tycker, välgrundade farhågor beträffande deras förmåga. Under alla omständigheter är det oroväckande att se den självsäkerhet som präglar regeringens uttalande på denna punkt. Vad som föresvävar tycks vara en superobjektiv myndighet som inte ens behöver utsättas för konkurrens — som korrektiv mot misstag och för att hålla företagarspänsten vid liv. Det hade verkligen varit på sin plats att visa litet mer ödmjukhet på denna punkt. Branschers och industriföretags framtidsutsikter är inte så enkla att förutse. I en nyutkommen bok påpekar professor Ulf af Trolle att det för fem år sedan inte fanns någon som förutsåg järnindustrins och skogsindustriernas nuvarande problem, trots att detta rimligen borde vara en av de mera enkla prognoserna eftersom det handlar om väl etablerade branscher som vi borde ha god överblick över. Han ger också en rad andra exempel på hur svårt det är att göra riktiga prognoser för vad som i framtiden kommer att vara konkurrenskraftigt. Det gäller att göra klart för sig att det inte är möjligt att bara braka på med storas och tunga statliga investeringar och sedan hoppas att dessa skall resultera i en snabb tillväxt. Den ekonomiska och tekniska utvecklingen är alldeles för komplicerad för att det skall lyckas. Jag har heller inte under debatten i denna fråga från regeringshåll fått några exempel på branscher, som regeringen garanterar skall fortleva. Med hänsyn till självsäkerheten i regeringens uttalande i bankfrågan förmodar jag att det finns en sådan förteckning, och jag tror att näringslivet för sin egen skull skulle vara synnerligen intresserat av att få taga del av en sådan kartläggning. I det enskilda näringslivet kommer risker för felinvesteringar alltid att finnas, inte bara beroende på den ekonomiska politik som förs, utan även beroende på den snedvridna konkurrens vi möter från utlandet i form av subsidier och politiska åtgärder. Denna risk kommer även att förefinnas i fortsättningen, oberoende av tillkomsten av en statlig bank, och det är därför angeläget att investeringarna görs i en miljö där begångna misstag smidigt kan rättas till. Speciellt angeläget är det att man inte envisas med att fortsätta på en väg som visat sig mindre lyckad. I detta avseende har staten hittills inte visat sig vara någon föregångare. Det är väl ganska naturligt om motståndskraften mot landshövdingar, kommunala opinioner, deputationer och andra påtryckare blir mindre i en politisk institution än i en institution som endast har att ta hänsyn till ekonomiska realiteter. Prestigehänsynen och rädslan för att få stå med skammen för misslyckanden kan också förväntas bli större hos bankledning och regering. Det är därför inte någon alltför djärv prognos att ett politiskt skötebarn av detta slag efter någon tid — och trots alla goda avsikter i dagens läge — kommer att utveckla en ovilja mot att se sanningen i vit "ögat. Nödvändigheten av att banken blir utsatt för konkurrens på så lika villkor som möjligt bör bl.a. ses i detta perspektiv — såsom en renhållningsfråga och såsom ett korrektiv mot maktmissbruk. Att det i bankernas styrelser ingår 1edamöter från arbetstagarsidan är ingen nyhet. Dugliga och kunniga sådana finns redan i såväl sparbanksstyrelserna som affärsbankernas avdelningsstyrelser. Och det är fråga om kunniga män och kvinnor, som känner företagsamheten och har erfarenhet av produktionslivets problem — inte partibelönade teoretiker eller partifunktionärer som visserligen har tron på sig själva men som inte har samma kännedom om hur ett företag fungerar. Låt mig vidare, herr talman, liksom flera av de tidigare talarna något beröra möjligheterna för den företagsform som vi i dagligt tal kallar småindustri att erhålla lån i den nya banken. I propositionen har visserligen några rader ägnats denna stora grupp av företag, men samtidigt har förklarats att det till betydande del torde bli fråga om större, långsiktiga och mera riskbetonade projekt. Såsom jag ser det kan denna grupp av företag näppeligen inrangeras i denna kategori. Dessa företag torde inte heller finna någon större anledning att söka tröst i uttalandet att »det synes vara olämpligt att i förväg söka precisera den närmare inriktningen av bankens verksamhet». Herr talman! Kreditfrågorna för denna grupp av företag är inte oväsentliga utan tvärtom högst väsentliga. Mot bakgrunden av att av de cirka 30 000 industriföretagen i vårt land endast cirka 250 har mer än 500 anställda måste varje prioritering av större investeringsobjekt med nödvändighet komma att ske på de mindre och medelstora företagens bekostnad. Av denna anledning har vi från högerpartiet begärt att utlåningskapaciteten hos de befintliga låneinstituten, AB Industrikredit, AB Företagskredit och statens hantverksoch industrilånefond, skulle förbättras och har i reservationer tillsammans med övriga borgerliga partier framfört förslag här OM. Finansministern förklarade i gårdagens debatt att det inte föreligger några avvikande uppfattningar i denna fråga. Regeringen är villig att gå med på ytterligare kapitaltillskott till AB Industrikredit och AB Företagskredit. Men detta förutsätter ju också att dessa institut har möjlighet till lån från AP fonderna och det är väl därvidlag som vi är oroliga. Skall den nya banken nämligen tillgodogöra sig de belopp som nämns i propositionen, blir det väl tyvärr inte så stora möjligheter kvar för dessa institut att tillförsäkra sig medel för utlåning. Detta kommer då, såsom jag ser det, att gå ut över den mindre och medelstora industrin. Den ärade ledamoten herr Arne Geijer har här nyss sökt lugna oss när det gäller dessa farhågor, men, herr talman, erfarenheten hittills talar ett annat språk. Jag skulle kunna ta fram åtskilliga exempel på hur medelstora företag i min bygd under det senaste året har fått avstå betydande exportorder, därför att det inte funnits möjlighet att finansiera erforderliga investeringar. Mina betänkligheter när det gäller bättre tillmötesgående från den nya banken kvarstår. Av vad jag här anfört torde framgå att tron på den nya banken som räddningsplanka för svensk industri inte har gått in hos den övervägande delen av svenska företagare. Dessa företagare har ju aldrig saknat låneinstitut, men den av regeringen drivna ekonomiska politiken har inte gett instituten möjlighet att i tillräcklig omfattning lämna sina kunder den kredit som behövts. Skulle därtill dessa företagare i fortsättningen bli mer eller mindre beroende av regeringens uppfattning om vad som är önskvärda eller icke önskvärda företag i vårt land, då tror jag att investeringsviljan automatiskt kommer att stagnera även inom i och för sig progressiva företag. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till högerpartiets reservationer till statsutskottets utlåtande nr 111.

Herr talman! Sedan så många andra talare haft ordet finns det inte mycket att komma med. Jag vill till en början anknyta till en sak som herr Palm tog upp. Det gällde herr Åkerlunds yttrande. Detta fälldes i ett sådant sammanhang att man, som herr Palm betonade, fick det intrycket att herr Åkerlund ville göra gällande att det var socialdemokraterna i utskot tet som förhindrade ytterligare föredragningar. Till komplettering av vad herr Palm sagt vill jag nämna att herr Åkerlunds förslag i utskottet bara erhöll två röster; en högerman lade ned sin röst. Det kan vara bra att veta det, ty många fick kanske det intrycket att det var bara socialdemokraterna som motsatte sig ytterligare föredragning från Bankföreningen. Sedan är det inte utan att man blir litet rörd eller kanske borde bli rörd av inlägg av den typ som herr Kaijser gjorde i denna kammare när han talade för trygghet i anställningen. Jag är tillräcklig gammal för att ha upplevt den period då borgerligheten för sista gången hade regeringsmakten i detta land, och jag råkade själv ut för den politik som fördes på den tiden. Han talar så varmt om trygghet, och jag frågar mig, varför man inte lägger sig till med också det andra slagordet, rättvisa. Men det glömmer man av. Man har kopierat våra deviser. Det hade vi väl ingenting emot, om vi inte vore på det klara med att det är bara politiska spekulationer bakom allt detta vackra tal om trygghet. Herr Jacobsson skakar på huvudet. Gärna för mig, erfarenheterna av vad jag upplevt av högerpolitik i detta land i min ungdom säger mig att man inte heller kan lita på dagens höger i det avseendet. Många talare har varit uppe och prisat det privata näringslivet, och det finns väl ingen anledning för mig att gå in i detaljer här.

Det skall man väl inte försöka förneka! Det är väl också delvis sådana felinvesteringar som förorsakat den arbetslöshet som man i dag talar sig varm för att avhjälpa. Inte sedan ATP stridens dagar har ett socialdemokratiskt förslag mötts av en sådan borgerlig moteld som när regeringen presenterade sitt förslag om en statlig investeringsbank. Hela den borgerliga övervikten när det gäller pressen har utnyttjats, och i denna propaganda och även här i dag har man talat om risken för maktkoncentration, när man har varnat för den statliga investeringsbanken. Oppositionen har med sitt pressövertag försökt hamra in tesen om monopolbanken. Man har gjort det därför att man vet att allmänheten har en gammal och sannerligen berättigad misstro mot allt vad maktkoncentration och monopol ieter. Det vet man på den borgerliga kanten, och därför försöker man hamra in just detta slagord — monopolbanken. Men nog är det underligt att den borgerliga oppositionen bara ser risker när det gäller att demokratiskt valda ombud skall få mera att säga till om. När löntagarorganisationerna får ett visst inflytande på kapitalmarknaden, då ropar man genast på monopol och maktkoncentration, medan den maktkoncentration som finns i dag på kapitalmarknaden inte verkar alls avskräckande på oppositionen. Denna reaktion är verkligen avslöjande. Den talar om för alla som vill reflektera vilka intressen de borgerliga partierna i själva verket slår vakt om. Var finns i dag maktkoncentrationen på den svenska kapitalmarknaden? Vilka är det som utövar kontrollen när det gäller kreditfördelningen i stort? Svaret är: Tre stora privata affärsbanker i vilkas ledning sitter en handfull människor. Det är en värld som den svenska allmänheten vet mycket litet om. Även om antalet aktieägare i de privata affärsbankerna är ganska stort, så är det inget bra exempel på en ägardemokrati. Herr Åkerlund nämnde i förmiddags att cirka 5 000 personer satt i olika bankstyrelser. Men dessa bankstyrelser har ju mycket små befogenheter. De flesta lånen i de mindre bankerna rör sig om cirka 50 000 kronor, och vad kommer det att betyda i ett samhälle som kan förväntas komma med stora krav på krediter? Huvudmännen sammanträder en gång om året, väljer en bankstyrelse och godkänner bokslutet, och sedan äter man en bankmiddag. Det är hela inflytandet som de har. Nej, stämmorna är i det närmaste ritualer för att man skall följa lagen. Dessa tre bankgruppers ägarintressen berör ett mycket stort antal företag med sammanlagt flera hundratusen anställda. Dessa företag utgör ungefär hälften av de börsnoterade företagen. En stor del av industrins totala förädlingsvärde, främst inom exportinriktade branscher, är koncentrerad inom dessa företag. Den Wallenbergska intressesfären är långt större än de två övriga bankgruppernas. Bestämmelserna att bankerna inte får äga andra aktier än s.k. organisationsaktier utom i undantagsfall kringgås sedan gammalt av s.k. investmentbolag som är bankerna närstående. De tillkom från början för att överta aktier i företag som bankerna tvingats överta och rekonstruera efter 1920-talets och 1930 talets kriser. Utöver investmentbolagen har flera nybildade finansieringsoch utvecklingsbolag under senare år köpt upp ett stort antal små och medelstora familjeföretag. På fyra år fram till halvårsskiftet 1966 har dessa nybildade finansieringsbolag skaffat sig kontrollen över cirka 90 fristående bolag och koncerner med totalt ca 20000 anställda. Det är alltså inte bara fråga om företag där ägaren har avlidit — som någon talare varit inne på. Dessa tre stora bankgrupper har sedan 1960 fyrdubblat antalet löntagare och tjänstemän i de företag som de kontrollerar. Låt mig fråga mittenpartierna: Är en sådan här maktkoncentration och en sådan här utveckling lycklig ur småföretagarsynpunkt? Låt mig vidare fråga: Varför har man inte gjort någonting mot en sådan här utveckling? Såvitt jag vet — jag har försökt att forska — har det inte väckts några motioner mot en sådan koncentration. Ni är ju an nars så flitiga på olika områden med att skriva motioner och interpellera och stå i — det är ju inte något ont i detta — men på detta område är det alldeles tyst. Jag erinrar mig livligt att det för några år sedan — jag minns inte om det var tre eller fyra år sedan — hade väckts en socialdemokratisk motion här i kammaren i vilken begärdes en utredning om maktkoncentrationen — en utredning som för resten framlägger sitt förslag i sommar. Det blev en mycket livlig diskussion, där — om jag inte minns fel — samtliga borgerliga partier gick emot vårt förslag om en utredning av maktkoncentrationen. Varför har man inte observerat denna maktkoncentration — centerpartiet kanske har gjort det? Varför är man så skräckslagen inför denna statliga investeringsbank som ju kommer, efter vad jag kan förstå, att i viss mån motverka en sådan här utveckling? Denna har gått i den riktningen att dessa tre stora bankföretag har köpt upp en mängd små företag som, såvitt jag kan förstå, många gånger har varit mycket välskötta familjeföretag. I bästa fall har efter köpet den förutvarande ägaren blivit direktör över sitt förut ägda företag. Mittenpartierna säger sig vara speciellt intresserade av att slå vakt om denna viktiga del av vårt näringsliv, och vi har i dag fått vittnesbörd om vad dessa småindustrier betyder. Om det låg något annat än politisk propaganda bakom det talet, skulle man kunna ägna sig åt att hindra den verkliga maktkoncentration som har skett i vårt land under senare år. Det är inte staten och det är inte socialdemokratin, utan det är de kapitalstarka som köper upp dussintals småföretag om året. Jag tycker att alla de borgerliga partierna har varit dåliga väktare mot maktkoncentration och monopol. Det finns nog anledning att återkomma till frågan om dessa maktkoncentrationer och riskerna för de skadliga monopol som nu observeras när koncentrationsutredningens förslag framlägges. Mittenpartierna har nu accepterat en statsbank som ett provisorium i avvaktan på en utredning som man vill ha till stånd. Man motiverar sitt ja med den akuta situationen inom näringslivet och på arbetsmarknaden som kräver, som man säger, omedelbara åtgärder. Då måste jag ställa frågan: Varför tog i så fall inte oppositionen själv några konkreta initiativ i den här riktningen, och varför rasar folkpartiet mot regeringens förslag? Jag tror att den enkla sanningen är den att oppositionen härvidlag har tagits på sängen och man har tvingats att sätta sig i rörelse just genom regeringens förslag. Men här kommer vi tillbaka till ett mycket känt mönster som har utkristalliserat sig när det gäller oppositionens agerande. Oppositionen lägger sig här, som i så många andra fall, på det gamla vanliga sättet så nära oss som möjligt; en flygel långt åt höger säger nej, medan mittenflygeln går så nära socialdemokraterna som den vågar. Det är väl detta som litet storslaget då och då kallas kraftfull opposition. Herr talman, jag instämmer i herr Ståhles yrkande.

Herr talman! Herr Åke Larsson sade nyss att han upplevt »när borgerligheten för sista gången hade regeringsmakten här i landet». Jag förmodar att det var en helt oavsiktlig felsägelse. Herr Larsson menade väl »senaste». Jag önskar inte heller Larsson personligen något illa, och jag försäkrar att vi kommer igen. Herr talman! Jag hade tänkt ta upp några saker i samband med yttranden av herrar Ståhle, Strand och Geijer. Men först skulle jag vilja säga något om de synpunkter jag fått på ärendet genom att läsa ett bakgrundsmaterial till den nu diskuterade propositionen, nämligen »Finansiella långtidsperspektiv» av Börje Kragh. Det är närmast fråga om kapitel 9 angående utvecklingen efter 1970.

Ja, herr talman, det här som jag plockat ihop i praktiskt taget en mening är inte alls någon skräckvision konstruerad av en högerman utan det är sammanställda citat ur den utredning, som ligger till grund för delar av den nu diskuterade propositionen. Jag ber då att få hänvisa till sid. 17 och de därpå följande fem sidorna i propositionen. I förenklad klartext betyder det att när man inte kan höja vare sig den direkta eller den indirekta skatten ytterligare utan negativa biverkningar, då kan man klämma fram mer pengar under den smakligare rubriken ATP-avgifter. Sedan ifrågavarande utredning, SOU 1967:6, dagtecknades den 25 januari, har ju statsbanksdiskussionen utvecklat sig vidare. Det Wickmanska kreditbolaget skall nu ta sina medel till utlåning just ur AP-fonden. Tillskapandet av detta kreditinstitut är självfallet ett mycket kraftigt incitament till snabbast möjliga påfyllning av fonden avgiftsvägen. Då står vi mitt uppe i det ovan citerade Kraghska resonemanget. Man kan motivera höjda ATP-avgifter genom ett framräknat s.k. skattegap. Pengar flödar in i AP-fonden, som sedan lånas ut till statsbanken enligt dess prioritering. Detta är självfallet en socialistisk önskedröm. Men om man ser det från andra sidan, blir det en löneskatt, nämligen för den del av avgiften som inte krävs för pensionsändamål, en löneskatt som betalas av alla företag som lyckas hålla i gång och som sedan kommer vissa företag till godo i form av lån från statsbanken. Det är ju ett illusionsnummer om man då påstår sig göra något till näringslivets fromma. Det är också ett ingrepp som ändrar dagens relationer mellan kapitalintensiva och löneintensiva företag, till de senares nackdel, m.m. Jag har velat ta upp detta för att be om en bekräftelse från ansvarigt regeringshåll, att man icke accepterar det Kraghska resonemanget om AP-fonderna och ATP-avgifterna. För min del vill jag ha kvar det direkta sambandet mellan avgifter till fonden och utgående pensioner. Jag vill ha ett avståndstagande från vad som står i utredningen: »Under 1970-talet kan alltså uppbyggnadstakten i AP-fonden tillkomma som särskilt instrument för att lösa den samhällsekonomiska balansproblematiken. Som redan framhållits flera gånger är det också blott i ett sådant större sammanhang som frågan om AP-fonderingen kan ges en meningsfylld allmänekonomisk innebörd.» Detta uttalande återfinnes överst på sid. 113. Jag har nu begärt detta avståndstagande från de skisserade överuttagen med stöd av vad professor Kragh säger på sid.

På lång sikt är dessa idéer i finansiella långtidsperspektiv förskräckande. Finansministern började sitt anfö rande i går med en ATP-exposé och benämnde avgifterna »pengar som löntagarna avstår och som reserveras för framtida pensionsutfästelser», alltså till pensioner och ingenting annat. Det skulle ha varit ytterst värdefullt om finansministern eller någon annan direkt ansvarig nu skulle kunna ta avstånd från de här framförda tankegångarna ur den Kraghska utredningen. Det borde ju gå lätt, om man tolkar herr Strängs uttalande rätt fram, men man blir kanske något tveksam när man påminner sig finansministerns yttrande om värdet för regeringen av »de befintliga och kanske mer de potentiella möjligheterna för inflytande över kapitalbildningen». Hur är egentligen herr Strängs inställning beträffande framtida manipulering med ATP-avgifterna? ordförande herr Ståhle nämnde i sitt första anförande att vi måste skapa metoder att i ökad utsträckning kanalisera AP-medel till näringslivet. Herr Ottosson har tidigare varit inne litet på denna fråga, och jag skulle vilja fråga herr Ståhle direkt hur han tänker sig detta. Jag har siffror från årsskiftet 1966— 1967 som visar att stat och kommun hade inbetalat 27 procent av den totala behållningen i fonden, och stat och kommun hade lånat 22 procent. Näringslivet, det gäller både andra och tredje fonden, stod för 73 procent av inbetalningarna och hade återlånat 33 procent. Där blev det 40 procent över, och dessa 40 plus ytterligare 5 procent hade gått till bostäder. Hur vill herr Ståhle ha det? Vad skall vi minska på? Det är möjligt att vi kan komma överens på slutet. Skall vi minska på bostadspengarna, eller skall det ske på det som tidigare gått till stat och kommun? Ty det skall väl inte vara de 33 procenten som går till näringslivet? Jag tror för min del att det bara blir en omfördelning av dem och ingenting annat, men det skulle vara ytterst intressant att höra bakgrunden till herr Ståhles uttalande att han vill i ökad utsträckning kanalisera AP medel till näringslivet. Herr förste vice talmannen sade i sitt inlägg att högerpartiet icke önskar att den långivande institutionen, dvs. AP fonden, skall ha något inflytande över användningen av fondmedel. Vårt avslagsyrkande till det statliga kreditbolaget tolkas alltså av herr Strand på det sättet. Jag kan inte riktigt följa med i den tankegången. Är det så att herr Strand kritiserar den nuvarande skötseln av AP-fondens utlåning? Ökar slussningen via Wickmanbanken fondstyrelsernas inflytande? Jag tror herr Strands uppfattning fotar sig på vad jag kanske något vanvördigt vill kalla socialdemokratisk visyn: vi socialdemokrater, vi löntagare, vi ägare till fondmedlen och skapare av statsbanken, det är vi som skall ha inflytande. Herr Arne Geijer nämnde i sitt anförande här en del synpunkter beträffande socialiseringshotet. Han ville bagatellisera det avsevärt, och jag antecknade att han sade att det ju är fråga om »att bedriva en utlåning som svarar mot några få procent av det sammanlagda utbudet till investeringar». Men detta gäller utlåning till företagen. Utlåningen på hela kreditmarknaden 1964 — det är de senaste siffror jag har till hands — till företagen var 3 779 miljoner kronor, varav från AP fonden 597 miljoner kronor. Hur kan då herr Geijer så bagatellisera detta blivande kreditinstituts tyngd i sammanhanget och tala om bara några få procent, när kapaciteten på utlåningen blir fem gånger kapitalet eller i starten 2 500 miljoner kronor. Jag förstår inte riktigt herr Geijers procenträkning, och jag skall avstå från att berätta en historia, som kanske de flesta känner till, om den enkla procenträkningen där skillnaden mellan 4 och 6 kronor blir 2 procent och köpmannen levde gott på det.

Herr talman! Herr Lundberg riktade i sitt anförande en direkt fråga till mig. Han citerade vad jag hade sagt i mitt första anförande beträffande möjligheterna att i ökad utsträckning kanalisera AP-fondernas medel till näringslivet. Jag vidhåller fortfarande min uppfattning, herr Lundberg. AP-fonderna kommer att växa, och då måste de ökade resurserna användas förutom till bostäder även till de ändamål som investeringsbanken stiftas för, nämligen såsom stöd för vårt näringsliv.
Herr talman! Jag vet inte om herr Lundberg talar om någonting annat än vad jag har sagt. Jag har utskriften av mitt anförande här, och jag har över huvud taget inte yttrat mig om AP fonderna och deras användning i detta sammanhang.

Herr talman! I detta skede av debatten skall jag avstå från att gå in i polemik mot vad som tidigare har sagts. Jag skall inte heller göra några principiella deklarationer. Det mesta av synpunkterna för och emot investeringsbanken har väl redan anförts. Jag har dock ett behov av att understryka vissa synpunkter som framföres i vår reservation från behandlingen i statsutskottet. I årets finansplan, där de första signalerna till en näringspolitisk fond hissades, sades att fonden skulle användas för finansiellt stöd till rationaliseringsoch utvecklingsprojekt av sådan omfattning eller art att projekten inte i sin helhet kunde finansieras på marknaden eller med egna medel. Det var alltså frågan om projekt av en storlek som vi inte hittills varit vana vid. För mindre och medelstor industri gav givetvis detta utspel anledning till oro. Man frågade sig om staten nu hade för avsikt att aktivt engagera sig för investeringar i mycket stora företag. I så fall, befarade man, skulle den mindre och medelstora industrin komma ännu mera i kläm i den utvecklingsprocess som vi nu upplever. Sedermera har man dock i finansdepartementet tagit hänsyn till den kritik som det första förslaget mötte och skriver att »bankens = finansieringsinsatser «inte kommer att förbehållas stora företag». Jag citerar vidare: »Det finns också ett stort antal mindre och medelstora företag där en stark utveckling av nya produkter och metoder äger rum och för vilka finansieringssvårigheterna kan vara särskilt besvärande. Sådana företag bör ofta kunna påräkna en snabb expansion om finansieringsproblemen kan lösas. Det är en naturlig uppgift för investeringsbanken att medverka till lösningen av utvecklingsoch omställningsproblem för sådana företag.» Det är anledning att understryka detta uttalande och hoppas att det verkligen blir till ledning för bankens verksamhet. Jag vill också uttala den förhoppningen att den styrelse som skall leda denna investeringsbank sammansätts av personal med förståelse och insikt även för de problem som den mindre och medelstora industrin har. Regeringen har låtit förstå att syftet med banken skulle vara att skapa trygghet för de anställda i näringslivet inför den strukturomvandling som pågår. Om bankens verksamhet kommer att inriktas på att i samarbete med näringslivet och befintliga kreditinstitutioner stimulera, stödja och utveckla det i vårt land redan högt stående näringslivet och om banken avstår från att dirigera och dämpa den enskilda företagsamheten, kan bankens verksamhet innebära ökad trygghet för både företagare och anställda. Men när det gäller de mycket stora investeringar som man här i första hand har talat om blir det dock en trygghet på mycket lång sikt. Vill man öka tryggheten för dagen och de närmaste åren, kan man inte lämna mindre och medelstor företagsamhet åt sidan. De mindre företagen med upp till 50 anställda svarar ändå i dag för närmare en tredjedel av vår produktion och uppnår tillsammans med vad vi kallar medelstora företag -— med upp till 500 anställda — ungefär två tredjedelar av den samlade produktionen. Dessa företag har således en avgörande betydelse för vårt näringslivs utveckling och för tryggheten för vår arbetskraft. Tar vi hänsyn till vår bebyggelsestruktur med jämförelsevis stor spridning av vår befolkning på många tätorter över ett geografiskt stort område, så kommer vi under överblickbar framtid att vara helt beroende av företag i dessa storleksgrupper. Vi har funnit anledning att med en rad olika lokaliseringspolitiska åtgärder stödja näringslivet i de områden där utvecklingen varit svag. Skall vi lyckas i den målsättning som gäller för lokaliseringspolitiken måste vi också vara beredda att värna om mindre och medelstor företagsamhet. Därför vill jag gärna slå fast att när staten nu skall vidta väsentliga åtgärder syftande till ökad produktion, ökad rationalisering och större effektivitet med målsättningen att förbättra vår gemensamma konkurrenskraft och vår ekonomi, måste man också vidta motsvarande verksamma åtgärder som förbättrar förutsättningarna jämväl för den mindre företagsamheten. Detta behöver inte betraktas som några eftergifter på bekostnad av effektiviteten i vårt näringsliv. Det finns många exempel därpå. Enligt en undersökning som verkställts inom Sveriges hantverksoch industriorganisation har det visat sig att förädlingsvärdet per anställd under en tioårsperiod har ökat mest inom gruppen företag med upp till 50 anställda. Liknande erfarenheter om effektiviteten bland mindre företag har kunnat redovisas inom handelns område. Emellertid torde den mindre industrin ha drabbats jämförelsevis hårdare av den knappare penningmarknaden. Den mindre företagsamheten hävdade sig tämligen väl under början av 1960 talet, men de senaste två åren har visat en sjunkande kurva. Det ligger i sakens natur att mindre företag kan ha svårare att erbjuda attraktiva säkerheter när det uppstår tävlan om begränsade kapitaltillgångar. Det är inte alltid som räntabilitetsfrågorna eller lönsamheten blir avgörande vid bedömningen av kreditvärdet utan fastmer de reala tillgångarna i fastigheter och andra värden av varaktigt slag. En angelägen uppgift är därför för dagen att finna smidigare former för att slussa över kapital till den mindre industrin. Det har sagts i debatten att de finansieringsinstitut som främst skall tjäna mindre och medelstor industri inte har knapphet på utlåningsresurser för närvarande, och det skulle alltså inte finnas skäl för mittenpartiernas förslag att tillföra dem ökade utlåningsmöjligheter i samband med inrättandet av den nya banken. Med kännedom om det stora lånebehov som finns inom denna sektor av näringslivet torde det väl här vara en fråga om att förbättra kontakten mellan låneinstituten och företagarna, att förstärka utredningsavdelningar och administration och att kanske ge säkerhetsbestämmelserna en översyn. Jag tror att det kan ha ganska stor betydelse att man visar även den mindre företagsamheten sin goda vilja samtidigt med att man intresserar sig för de stora investeringarna. Det är så många i dag som talar om stordrift, sammanslagning, fusioner, nedläggning av mindre enheter 0. s. v. Det förekommer många överdrifter i detta tal. Det ligger en fara i att dessa talesätt dämpar tron på framtidsmöjligheterna för mindre företag och minskar viljan till extra insatser inom ett fritt näringsliv. Den drivkraften: lusten att våga och vinna, att föra en rörelse till framgång och utveckling, viljan att skapa någonting nytt — den behöver vi i dag minst lika mycket som någonsin förr. Det är mot den bakgrunden man får se de förslag som centern och folkpartiet i sina reservationer lagt fram för att främja förutsättningarna även för mindre och medelstor industri. Jag vill gärna notera herr Geijers positiva uttalande här på eftermiddagen, när han underströk sin tro på den mindre företagsamhetens betydelse för framtiden och redogjorde för en realistisk syn på självfinansieringsfrågorna och andra problem inom företagsamheten — trygghetsfrågorna inte minst. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna A 1, B och D i statsutskottets utlåtande nr 111, under förutsättning att riksdagen kommer att bifalla motsvarande

Herr talman! Förvisso är kravet på en aktiv näringspolitik för trygghet och sysselsättning inte nytt — det nya är att regeringen och socialdemokratin fått upp ögonen för den näringspolitiska verkligheten. Oppositionen har år efter år krävt en mer aktiv näringspolitik. I denna innefattas en omläggning av skattepolitiken för att främja produktion och arbetsvilja, effektiva åtgärder mot inflationen och en förbättrad kapitalförsörjning för näringslivet, det sistnämnda bl.a. genom användning av AP medel t.ex. via bankerna, kreditinstitut samt AB Industrikredit och AB Företagskredit. Vid föregående års riksdag framfördes dessa krav i partimotioner från mittenpartierna. Under de år dessa krav ställdes slumrade den socialdemokratiska regeringen, ända tills den blev tagen på sängen av den forcerade strukturomvandlingen. År 1966 ökade antalet företagsnedläggningar starkt liksom driftsinskränkningar och varsel därom. Regeringen hade inget program för motåtgärder, utan det gällde att i all hast hitta på ett sådant. Att förslaget om en investeringsbank tillkom i all hast är verkligen omvittnat. Aldrig tidigare har ett så omfattande förslag framförts på grundval av ett så torftigt förarbete. Två suddiga promemorior från finansdepartementet var allt som presenterades. Frågan har inte på långa vägar utretts tillfredsställande. Låt oss dra parallellen med inrättandet av AB Företagskredit år 1962. Detta institut är nog så betydelsefullt men kan med sina fyra miljoner i aktiekapital inte alls mäta sig med jättebanken. Frågan om institutet utreddes av 1960 års företagskreditutredning, där för övrigt herr Wickman var ordförande. Utredningens betänkande låg till grund för en proposition, och riksdagen fick även ta del av förslag till bolagsordning. Det är på motsvarande sätt som vi anser att förarbetet till investeringsbanken borde ha tillgått. Ingen tvekan kan råda om att nya kreditgivningsmöjligheter bör skapas för investeringar i näringslivet. Vi har dock åtskilliga erinringar mot regeringsförslaget, även bortsett från de bristande förarbetena. Kritiken gäller i första hand att den föreslagna investeringsbanken får monopolställning på en viktig del av kreditmarknaden. En sådan monopolisering innebär stora risker för misstag ledande till felinvesteringar med såväl företagsekonomiska som samhällsekonomiska förluster till följd. Dessutom torde det uppkomma risker för politisk dirigering. I den gemensamma centeroch folkpartimotionen förordas en noggrann utredning om vår framtida kreditmarknad. Denna utredning bör föreslå sådana ändringar i nuvarande bestämmelser att nya enskilda kreditinstitut kan skapas och konkurrens etableras med en under statens medverkan inrättad investeringsbank. Dessutom bör banklagstiftningen liberaliseras, så att de nuvarande kreditinstituten får ökade möjligheter att bevilja långfristiga tidsbestämda lån. Den investeringsbank som vi, på grund av den akuta situationen inom näringslivet och i avvaktan på utredning, föreslår inrättad skall inte kunna användas som ett socialiseringsinstrument. I propositionen sägs det något dunkelt att »övervägande skäl synes tala för att investeringsbanken får möjligheter att i undantagsfall förvärva aktier». Vi vill inte vara med om någon socialisering och förordar därför i motionen att banken inte skall få rätt att förvärva aktier. I vårt förslag hemställer vi att, utöver de 470 miljoner kronorna, 30 miljoner kronor tillskjutes för att lånemöjligheterna till de mindre och medel stora företagen skall kunna utökas. 24 miljoner kronor skall användas till hantverksoch industrilånefonderna och resten till ökning av aktiekapitalet i AB Industrikredit och AB Företagskredit. Det är rent förunderligt att man i promemoriorna så totalt kunde gå förbi de mindre och medelstora företagens problem. En viss korrigering har gjorts i propositionen, men ändå är det klart att regeringen gjort sig skyldig till en felbedömning. Strukturrationaliseringen inom denna sektor är väl så betydande som inom storföretagen. Undersökningar visar att lönsamheten inte avviker så särskilt mycket mellan olika grupper av företag. Över huvud taget är det angeläget och nödvändigt att främja de mindre företagens rationaliseringssträvanden. De mindre företagens betydelse förringas ibland, och därför kan erinras om några siffror. Endast 1200 industriföretag av totalt 30 000 har över 100 anställda, och av dessa har bara 240 över 500 anställda. Även i fråga om produktionen är de mindre företagen av stor betydelse, eftersom de står för 65 procent av den totala produktionen. Hantverket och den mindre industrin, om man hit räknar företag med upp till 50 anställda, har omkring 100 000 företag med en halv miljon människor sysselsatta och en omsättning av cirka 25 miljarder kronor per år. Vidare bör betonas de mindre företagens stora sociala betydelse, främst ur sysselsättningssynpunkt, som även den kommer att öka med en fortsatt och stegrad satsning på lokaliseringspolitiken. Det sistnämnda är ofrånkomligt med dagens snabba omvandling av samhällsstrukturen. De mindre företagens viktiga position bestyrks om man jämför med internationella förhållanden. I USA som har stormarknadens alla fördelar är den mindre företagstypens andel i näringslivet ungefär lika stor som i vårt land. Enligt min uppfattning talar således allt för att även de mindre och medelstora företagen måste ges goda möjligheter till rationalisering och vidareutveckling. Utöver ökningen av aktiekapitalet i AB Företagskredit och AB Industrikredit är det angeläget att även på andra sätt vidga dessa instituts möjligheter att ge kredit. Detta kan ske genom att tilldelningen från AP-fonderna ökas. Därigenom kan den långa väntetiden för företagen reduceras och kreditgivningen effektiviseras. En annan åtgärd är att ge instituten större utredningskapacitet så att låneärendena kan behandlas snabbare än vad som nu är fallet. Därutöver kan de alltför rigorösa säkerhetskraven som hämmar utlåningsmöjligheterna liberaliseras. I sammanhanget kan det framhållas att AB Företagskredit och AB Industrikredit tillkom efter det att centern under ett antal år gjort framstötar därom. Regeringen — och även övriga partier — var synnerligen ovillig till att på detta sätt stödja de mindre företagen. Ovilligheten har hela tiden markerats genom att ifrågavarande kreditinstitut givits otillräckliga resurser. Det är tydligt att regeringen hellre vill satsa på storindustrin, vilket framgår av förslaget om investeringsbank. Företagarföreningarna utgör ett värdefulit komplement till bankerna för den mindre och medelstora företagsamheten. Åtskilligt mer skulle de kunna göra om taket på deras direktlån kunde höjas. Vidare borde det vara möjligt för företagarföreningarna att placera lån med av dem beviljade statliga garantier i t.ex. AB Industrikredit eller den aktuella investeringsbanken. Det sistnämnda alternativet skulle innebära att man vid utlåning av investeringsbankens kapital för riskbärande, långfristig kreditgivning kunde utnyttja företagarföreningarnas goda lokalkännedom. Därigenom skulle pengarna kunna användas på ett effektivare sätt. I detta sammanhang bör betonas att ramen för de statliga industrigarantilånen bör vidgas avsevärt. Sammanfattningsvis vill jag betona angelägenheten av att medel ställs till förfogande för investeringar i näringslivet. Detta bör dock ske enligt det system som föreslås i motionerna från mittenpartierna. Särskilt vill jag framhålla vikten av att de mindre och medelstora företagen ges goda möjligheter att framgent hävda sig till gagn för hela näringslivet och hela samhället. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer från centerns representanter som fogats till bankoutskottets utlåtande nr 33 och statsutskottets utlåtande nr 111.

Bara ett par ord, herr talman, för att beröra vad som behandlas i detta utlåtande. Det gäller framställning om höjning av maximalgränserna för utlåning via företagarföreningarna och höjning av anslaget till statens hantverksoch industrilånefond. Om jag först berör den första frågan vill jag erinra om att riksdagen 1960 fastställde de nu gällande villkoren för utlåning från företagarföreningarna. Man kan få låna högst 50 000 kronor till ett och samma företag, om det gäller rörelsemedel. Avser lånet maskiner, kan lånebeloppet uppgå till 75 000 kronor. Det finns flera bärande skäl för en förändring nu. Sedan 1960 har penningvärdet förändrats väsentligt. För att köpa samma mängd nyttigheter som man fick för 50 000 kronor år 1960 erfordras i dag omkring 70000 kronor. Vidare har kapitalbehovet blivit större i dag i förhållande till omsättning och produktion, liksom även i förhållande till antalet anställda. Man kan uppskatta behovet av årliga nyanskaffningar av materiella anläggningstillgångar vara 50 procent större nu än för sju år sedan, räknat i procent på omsättningen. Slutligen har vi i dag anledning att vidtaga särskilda åtgärder för att stimulera näringslivet och underlätta omställningssträvandena. Därom tror jag vi är tämligen eniga. Det har understrukits i såväl kompletteringspropositionen som i det förslag om investeringsbank vi nyss diskuterat. Jag ber, herr talman, alltså att få yrka bifall till reservationerna vid utlåtandet, betecknade med 1 och 2, avseende dels högre anslag till hantverksoch industrilånefonden och dels höjning av maximigränserna för utlåning till företagarföreningarna.

Herr talman! Vi har under två dagar diskuterat investeringsbanken, och det skall väl gärna medges att det är en stor och betydelsefull fråga, men man kan i det här skedet endast beklaga, att när vi nu kommer över till lokaliseringsoch arbetsmarknadsfrågorna så måste diskussionen föras under en besvärande tidspress, som vi självfallet alla vid denna sena tidpunkt måste känna. Den politiska debatten i det här landet har under de senaste decennierna i hög grad dominerats av ekonomiskt tänkande och ekonomiska värderingar. Begreppet levnadsstandard har praktiskt och känslomässigt kopplats samman med goda inkomster och en god ekonomisk ställning. En god levnadsstandard har med andra ord i den politiska debatten begreppsmässigt kommit att uttrycka en ekonomisk statussituation, ett sätt att tolka begreppet som leder vidare till den föreställningen, att goda inkomster egentligen är det enda som behövs för att den enskilda människan — eller kanske i främsta rummet familjen — skall kunna sägas ha en god levnadsstandard. Det vore intressant att få en djupare definition av begreppet levnadsstandard. Det skall ingalunda bestridas att ekonomiska villkor därvidlag spelar en stor roll, men här tillkommer också så många andra ting som måste vägas in i begreppet. Det är så många individuella synpunkter som måste läggas i vågskålen. Trygghetsbegreppet ges en alldeles särskild tyngd i dagens arbetsmarknadspolitiska debatt, och talet om trygghet har också ofta återkommit i den debatt som förts de här dagarna. Det skall villigt medges att tryggheten i tillvaron i hög grad är förknippad med ekonomiska villkor, men det finns också andra trygghetsfaktorer som jag tror att vi har lätt att förbise men som för den enskilde i många fall kan vara mycket väsentliga. Situationen på arbetsmarknaden i dag ger förvisso många människor anledning att fundera över dessa problem.

Nu kan man fråga sig vad man kan göra åt allt detta, om man inte längre har någon meningsfylld uppgift att ägna sig åt som kan ge den nödvändiga försörjningen på den ort där man är bosatt. Detta är ju den stora frågan, och jag föreställer mig att bankoutskottet inte heller har kunnat undgå att snudda vid detta problem vid behandlingen av det ärende som vi just nu diskuterar. I denna diskussion vill det gärna insmyga sig en defaitistisk föreställning, att den utveckling som pågår liksom är någonting ödesbestämt, som det är meningslöst att streta emot. Denna attityd av självuppgivelse är farlig. Erfarenheterna från de senaste årens lokaliseringsverksamhet säger oss också att den är grundfalsk i långa stycken. Tyvärr är det ju så, att man med statistik och vetenskapliga mätmetoder kan bevisa det mesta. De ekonomiska räknemästarna har också under det senaste decenniet framför allt varit ivrigt sysselsatta med att bevisa hur mycket nationalinkomsten stigit eller kan komma att stiga, om man kan överflytta arbetskraft från lägre betalda yrken till bättre betalda. Sådana räknekonster är alltid vanskliga och man glömmer eller förbiser gärna alla negativa faktorer, som kommer in i bilden — kapitalförstöring genom att bostäder och andra kapitaltillgångar ej kan utnyttjas, alla spolierade trivselfaktorer, för att inte tala om alla personliga tragedier som folkomflyttningarna kan bli anledning till. Det är väl också dessa spekulationer om de nationalekonomiska verkningarna som ligger under — som någon har uttryckt det — den »glada förhoppningen», att ju flera jordbruk, småaffärer, hantverkare och småindustrier som försvinner, ju snabbare kommer det allmänna välståndet att stiga. Givetvis ligger det väl något i detta, men jag vill än en gång betona, att välstånd och levnadsstandard är någonting som inte kan mätas enbart i timpenning och lönegrader. Det är så oändligt mycket mera som en människa behöver för att känna sig tillfreds med sin tillvaro. Naturligtvis är det bra om vi har en viss rörlighet på arbetsmarknaden, ty det är i dagens arbetsmarknadspolitiska läge nödvändigt. Men jag tror inte vi skall tala om detta som om det vore en stor välsignelse. Att flytta från en plats där man är rotad till en ny, främmande miljö, till ett nytt arbete, till andra skolor eller till den isolering, som folkträngseln i en storstad kan betyda, kan innebära påfrestningar både ekonomiskt och psykologiskt som inte alla människor är mäktiga att bära. Naturligtvis är det värdefullt att arbetsmarknadsmyndigheterna i dag kan lämna hjälp åt dem som måste flytta, men jag tror inte vi skall förbise att det, som i Stockholm eller kanske här i riksdagen kallas arbetskraftens rörlighet, egentligen i många fall på ort och ställe betyder bristande trygghet och hänvisning till arbete på annan ort. Vi har ju, som jag tidigare har sagt, under dessa dagar diskuterat den s.k. utvecklingsbanken eller investeringsbanken. Det är en fråga som även har samband med och griper in i utvecklingsfrågorna och arbetsmarknadsfrågorna. Jag skall naturligtvis inte förlänga debatten beträffande banken. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att det kapital man här investerar — och som väl egentligen i första hand syftar till strukturrationalisering inom industri och näringsliv — inte skall behöva investeras i konkurrens med de lokaliseringsåtgärder som vi på andra vägar och med andra medel försöker främja. Jag kan ändå inte undertrycka far hågorna, även om de i dag har bestritts, för att den nya banken kan komma att binda delar av våra kapitaltillgångar på ett sådant sätt att möjligheterna blir sämre att främja lokaliseringen i glesbygderna och därmed utvecklingen på detta område hämmas. Vad som behövs för att främja utvecklingen och öka tryggheten i dessa bygder är för vårt vidkommande kanske inte ett stort statligt kreditinstitut, utan främst ökade bidragsoch lånemöjligheter genom de organ som redan finns. Erfarenhetsmässigt kan vi nog i dag säga, att den inledda lokaliseringspolitiken har avsatt resultat, även om den behöver putsas i vissa detaljer. Den har skapat nya sysselsättningstillfällen och bromsat utflyttningstakten i de områden som beröres av dessa åtgärder. Jag tror inte heller vi skall glömma att den psykologiska effekten har varit god, även om resurserna visat sig otillräckliga. Det är ju så att vi på detta område i förväg har intecknat de medel, som står till förfogande. Det måste väl också sägas, att man inte har kunnat åstadkomma den spridning som varit önskvärd och angelägen framför allt när det gäller de lånemedel som skulle behövas för att nå den avsedda effekten på området. En annan iakttagelse som man kan göra, och som även kunde förutses, är att huvudparten av lokaliseringsstödet gått till de större tätorterna inom stödområdena. Det har naturligt medfört en arbetskraftsomflyttning i områdena, vilken varit oförmånlig för inland och mera glesbygdsbetonade delar. Denna erfarenhet säger oss att det är angeläget att lokaliseringsorganen får medel och möjligheter att i större utsträckning än hittills sprida nya företag till andra orter, där förutsättningar för industriell verksamhet kan föreligga. Skall detta bli möjligt måste det emellertid ske i samband med att den samhälleliga serviceverksamheten byggs ut och vederbörande orter görs mer attraktiva och jämställda med geografiskt mera välbelägna orter. På en plats där samhällsservicen är hygglig, skolväsendet tillfredsställande ordnat, kommunikationerna någorlunda «acceptabla 0.s. V., finns förutsättningar för industriell verksamhet av olika slag, som då kanske också kan dra fördelar av lokala förhållanden som de större tätorterna i allmänhet inte kan erbjuda: tillgång på bofast och tillförlitlig arbetarstam, i många fall billigare lokaler och andra ekonomiska förmåner. Vi har i en motion nr 434 i första kammaren och nr 3545 i andra kammaren pekat på dessa förhållanden och även föreslagit åtgärder, som man från samhällets sida skulle ha möjlighet att vidtaga. Dit hör frågan om möjligheterna att bibehålla kollektiva trafikmedel i glesbygdsområden, där en växande bilism och minskat befolkningsunderlag försämrar möjligheterna att med lönsamhet driva bussföretag och andra företag för kollektiv transport. Man kan genom olika samhällsinsatser göra skolväsendet mer anpassbart till glesorternas förhållanden, och man kan — som i andra länder — utnyttja radio, TV och olika slags audiovisuella hjälpmedel för att kompensera de svårigheter som följer av de stora avstånden; för att nu nämna några exempel. Man kan också stimulera kulturaktiviteter av olika slag, som gör den förmenta isoleringen mindre besvärande. Jag har med detta velat säga, att vi inte skall vare sig misströsta eller utesluta möjligheten att genom stimulansåtgärder av skilda slag öka möjligheten att bevara sysselsättningstillfällena i våra inlandsregioner. Utvecklingen i stort inom sambhället talar väl närmast för att detta inte endast är en arbetsmarknadsfråga utan också i hög grad en fråga om samhällsbildens förändring på längre sikt. Att vi i detta land, i den mån Sverige utvecklats till ett industriland, har fått en markant förflyttning av arbetskraften från landsbygden till tätorterna är naturligt. Kanske har det också i långa stycken varit en riktig utveckling. Men i dag har vi anledning ställa frågan, om inte våra storstadsområden nått den optimala gränsen för vad man kan svälja utan att kostnaderna för gemensamhetsanordningar av olika slag, sanitära olägenheter, sociala och personliga anpassningssvårigheter av skilda slag blir så stora, att vi nu måste se oss om efter möjligheter att vända strömmen. I statsutskottets utlåtande nr 112 behandlas arbetsmarknadsfrågor av olika slag. Det finns där några reservationer som jag skall be att mycket kort få beröra. Reservationen vid punkten 1 berör beredskapsarbeten, och i den tas upp möjligheterna att bereda kommunerna tillfälle att uppföra verkstadshus inte enbart för sådana serviceanordningar som kommunerna är direkt beroende av. Detta är en angelägen sak och en fråga som är av betydelse även för den vidare utvecklingen. Jag vill också gärna instämma i vad som sägs i reservation a vid punkten 4 beträffande lokaliseringslånen. Det är angeläget att förslag snarast möjligt framläggs om utvidgning av totalramen för lokaliseringslån. Jag tror att andra kommer att beröra dessa punkter och skall därför inte närmare utveckla min syn på dem. I reservationen vid punkten 2 behandlas frågan om inkomstprövningsreglerna för utbildningsbidrag. Syftet med reservationen är att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära en översyn av inkomstprövningsreglerna beträffande grundbidraget för omskolning för att därigenom underlätta för framför allt de kvinnor som så önskar att erhålla yrkesinriktad utbildning. Man får av utskottets utlåtande närmast det intrycket, att utskottet inte anser en prövning omotiverad men att en sådan bör kunna ske i samband med utformningen av ett särskilt studiefinansieringssystem inom vuxenutbildningen. Det är möjligt att en sådan lösning så småningom kan åstadkommas, men det torde knappast vara en lösning som såvitt jag kan förstå tillgodoser det nu aktuella behovet. Reservation a vid punkten 5 berör frågan om = :varseltiderna. Driftsinskränkningar och företagsnedläggelser har förekommit i oroväckande stor utsträckning under de senaste åren. I åtskilliga fall har dessa nedläggelser kommit överraskande och oförberett och vållat arbetslöshet och svårigheter av skilda slag för den anställda arbetskraften. Det kan inte undvikas att vid sådana driftsinskränkningar vissa kategorier drabbas hårdare än andra, och då är det nära till hands att de framför allt drabbar den kvinnliga arbetskraften och den äldre arbetskraften. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens statistik förekom avskedanden och permitteringar år 1960 vid 134 arbetsställen och berörde 6 732 anställda, medan motsvarande siffror år 1966 utgjorde respektive 563 och 207383. Antalet direkta företagsnedläggelser har sedan år 1960 tredubblats enligt denna statistik. Dessa nedläggelser och driftsinskränkningar drabbar främst vissa exportindustrier och sådana industrier som möter stark konkurrens med utländska företag på hemmamarknaden. Dessa tendenser bekräftar antagandet att den svenska industrins «konkurrenskraft gentemot utlandet har försvagats. Hur vi skall möta denna utveckling och eliminera verkningarna av densamma är i hög grad en fråga om hur den ekonomiska politiken utformas. Men en sak kan vi väl ändå ha anledning att fundera över, nämligen hur vi bäst skall kunna hjälpa de människor som berörs av en i många stycken oundviklig strukturomvandling i vårt lands näringsliv. Detta är anledningen till att vi i en reservation föreslagit att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om skyndsamt initiativ i syfte att uppta förhandlingar med de berörda organisationerna om en förlängning av varseltiden. Självfallet bör vid sådana förhandlingar även skyldigheten att underrätta underleverantörer om planerade driftsinställelser tas upp. Vi är medvetna om att inrikesministern sedan motionen skrevs i en interpellationsdebatt förklarat sig ha för avsikt att medverka till förhandlingar med arbetsmarknadens parter om varseltid. Vi anser dock ait denna fråga är så angelägen att den påkallar en särskild hemställan från riksdagen. De frågor som behandlas i reservationerna b och c vid punkten 5 har ganska utförligt redovisats i de motioner, som väckts av oppositionspartierna i anslutning till propositionen nr 56. I de för folkpartiet och centerpartiet gemensamma motionerna hemställes om förslag till 1968 års riksdag angående utbyggnad av det arbetsmarknadspolitiska programmet, vilka förslag tagits upp i reservation b vid punkten 5. De gäller närmast frågor om utvidgad försäkring vid förlorad sysselsättning, förstärkning av arbetsmarknadsforskningens resurser, förbättrade möjligheter till förtidspension åt äldre arbetskraft ävensom frågan om avgångsbidrag och stöd åt särskilt svårplacerad arbetskraft m.m. Utskottet behandlar dessa frågor ganska utförligt och kommer till den slutsatsen, att i motionerna aktualiserade spörsmål är föremål för utredning och bearbetning, bl.a. i den s.k. KSA utredningen, eller på annat sätt. Vi bestrider inte att så är förhållandet, men vi finner det angeläget att riksdagen gör ett uttalande av innebörd att dessa frågor bör bearbetas så skyndsamt att förslag till lösning av dessa detaljproblem kan föreläggas 1968 års riksdag. Jag ansluter mig också till det resonemang som föres i reservation c vid punkten 5 om åtgärder i syfte att bredda och utvidga omskolningsverksamheten. Åtgärder för att bibringa friställd arbetskraft utbildning och aktuella yr keskunskaper är i nuvarande arbetsmarknadsläge en viktig beredskapsåtgärd. Herr talman! Jag ber att få återkomma med yrkanden på de olika punkterna.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av vad herr Jacobsson rent allmänt anfört. Jag kommer för övrigt att så långt det är möjligt fatta mig kort även beträffande vissa detaljfrågor som jag ämnar beröra. Vi befinner oss just nu i ett kärvt konjunkturläge. Erfarenheter från gången tid visar ganska klart, att det i tider av kärvare ekonomiskt klimat först och främst är låginkomstgrupperna som får ta de första och mest kännbara konsekvenserna av ett försämrat läge i samhället. Vi har under det senaste året fått uppleva industrinedläggelser och permitteringar, som visar tendenser att ge sådana verkningar som jag nämnt. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder — och även inte bara sådana — måste under sådana förhållanden vidtas som ger innehåll åt en enligt centerns mening självklar solidaritet. Låt mig i detta sammanhang framhålla att jag till dessa behövliga åtgärder också räknar den investeringsbank, som för en stund sedan beslutats i denna kammare. Formerna för kreditförsörjningen till näringslivet kan diskuteras, men behovet i dagens läge kan ingen på allvar bestrida. Arbetsmarknadspolitiken måste naturligtvis innehålla flera komponenter för att rätt fylla de viktiga uppgifter som ett samhälle i förvandling kräver. Vi inom centerpartiet har länge hävdat att lokaliseringspolitikens roll inom arbetsmarknadspolitikens ram måste ges större utrymme. Att flytta människor måste, anser vi, komma i efterhand i förhållande till möjligheterna att flytta och etablera företag ute i bygderna. Sedan vi här i riksdagen för ett par år sedan fått fram ett aktivt lokaliseringspolitiskt program visar också utvecklingen att åtskilligt kan göras. Förmodligen har de begränsade resurserna rent penningmässigt hållit tillbaka en än mera positiv effekt. Solidariteten landsdelarna och regionerna emellan har ändock fått ett bättre innehåll än tidigare var fallet. I motioner till årets riksdag har vi från centerhåll lagt fram förslag i fråga om ytterligare förbättring av riktlinjerna för lokaliseringspolitiken. Dessa motioner, som behandlats av bankoutskottet i dess utlåtande nr 30, kommer huvudsakligen att beröras av andra talare från centerpartiet. Låt mig dock, herr talman, få säga några ord om motionerna I: 593 och II: 760 — med herrar Andersson i Brämhult och Nilsson i Tvärålund som första namn — som inte vunnit utskottets bevågenhet och av någon underlig orsak inte heller reservanternas. I motionerna har begärts en skyndsam parlamentarisk utredning om åtgärder i syfte att främja upprätthållande av livsviktiga serviceorter i glesbygderna. Nu har utskottet nöjt sig med att konstatera förekomsten av en arbetsgrupp inom Kungl. Maj:ts kansli. Jag är övertygad om att en parlamentarikergrupp med tillgång till experter lika snabbt och med bättre förutsättningar hade kunnat finna riktiga angreppspunkter på detta akuta problem. I statsutskottets utlåtande nr 112 behandlas som första punkt de allmänna beredskapsarbetena. Här har herr Jacobsson varit rätt utförlig. Jag nöjer mig med korta konstateranden. I reservationen vid punkten 1, som grundar sig på en centermotion, vill vi ge möjligheter för kommuner att erhålla statsbidrag för att som kommunalt beredskapsarbete uppföra lokaler för hantverks-, industrioch serviceföretag enligt de grunder som angetts i motionerna. Bidrag kan enligt nuvarande bestämmelser ej utgå, och vi tror att öppnandet av en sådan här möjlighet på många orter vore av stor betydelse för båda näringslivet och kommunen. Tillsammans med folkpartiet och högern och på grundval av en folkpartimotion har vi, såsom herr Jacobsson varit inne på, i reservationen a vid punkten 2 begärt en översyn av inkomstprövningsreglerna beträffande grundbidraget för omskolning i syfte att underlätta för de kvinnor som så önskar att erhålla yrkesinriktad utbildning. Arbetsmarknadsstyrelsen har i sin anslagsframställning begärt en sådan översyn, och vi tycker där att vi är i gott sällskap. Beträffande utskottets hemställan under punkten 3 har centern i reservation rörande Ilokaliseringsbidrag föreslagit att anslagsrubriceringen från nuvarande reservationsanslag ändras till förslagsanslag med möjlighet för Kungl. Maj:t att göra överskridanden. Vi har i reservationen understrukit den stora betydelse som lokaliseringsbidrag har för stora delar av det norrländska inlandet och andra områden med synnerligen stora problem i fråga om sysselsättning. Man bör enligt vår mening ha möjlighet att inom sådana områden tillämpa bestämmelserna så generöst att maximalt bidrag, d. v. s. 50 procent av kostnaden, kan utges i större utsträckning än tidigare. Ett sådant förfarande bör enligt vår mening vara möjligt därest anslaget får karaktären av förslagsanslag samt om totalramen för lokaliseringslån snarast kan vidgas. Detta sistnämnda villkor tar vi, tillsammans med folkpartiet, upp som yrkande i reservation 4 vid punkten 4. Vi föreslår där en skrivelse med begäran att regeringen snarast möjligt förelägger riksdagen förslag om erforderlig vidgning av lokaliseringslånens totalram. Reservation a vid punkt 5 behandlar våra motionsledes framförda synpunkter i fråga om varseltiden. Företagsnedläggelser och driftsinskränkningar har ökat mycket snabbt under 1966. Det synes som om denna utveckling skulle fortsätta och förvärras. Problemet för särskilt den äldre arbetskraften och kvinnorna är besvärande, och omställningsåtgärder kräver, inte minst för dessa kategorier, en lång förberedelsetid. Vi anser att ärendets natur påkallar initiativ från riksdagens sida och har därför yrkat på en riksdagens skrivelse med begäran till Kungl. Maj:t om skyndsamt initiativ i syfte att uppta förhandlingar med berörda organisationer om en förlängning av varseltiden. Reservation b vid punkt 3 behandlar frågan om en utbyggnad av det arbetsmarknadspolitiska programmet. Den anpassning som i dag pågår inom det svenska näringslivet kan befaras leda till omställningssvårigheter för arbetskraften, och då framstår det som angeläget att snarast möjligt få redovisat ett samlat grepp över behövliga reformer på det arbetsmarknadspolitiska området. Vid föreslår en skrivelse till Kungl. Maj:t i denna fråga. Herr talman!

Herr talman! Jag skall uteslutande uppehålla mig vid bankoutskottets utlåtande om lokaliseringspolitiken. Lokaliseringspolitik enligt de riktlinjer som riksdagen fastställde 1964 har nu bedrivits i vårt land i snart två år, och det bör alltså vara möjligt att skönja verkningarna av de insatser som hittills har gjorts. Lokaliseringsstödets omfattning fram till den 1 december förra året framgår av en tabell, som är införd i statsverkspropositionen. Tabellen visar att stödets fördelning på olika län varit ojämn även inom stödområdet. Det hänger inte bara samman med att behovet av lokaliseringsstöd kan skifta mellan oli ka landsändar. Lokaliseringspolitiska insatser förutsätter självfallet att det finns eller planeras verksamhet, till vilken man begär stöd och vilken uppfyller de ställda villkoren. I det norra stödområdet är det Västerbottens län som hittills fått den största andelen eller närmare en femtedel av det totala stödet. Jämtland som bara fått en tjugofemtedel är sämst ställt. Den bild som tabellen ger av 1okaliseringsstödets omfattning och fördelning mellan olika län har förändrats något efter den 1 december förra året, men inte mera än att den i grova drag alltjämt gäller. Eftersom den främsta anledningen till lokaliseringspolitiken var de starka flyttningsrörelserna från vissa landsdelar har det sitt givna intresse att se hur befolkningssiffrorna i länen inom norra stödområdet utvecklats. Man kan då konstatera att siffrorna vid det se för Jämtland. 1964 minskade folkmängden i alla norrlandslän, likaså 1965 med undantag för Gävleborgs län. Det är alltså inte en förändring till det bättre, om temporär eller mera permanent återstår att se. Lokaliseringsstödets roll i denna utveckling kan vara svår att närmare bestämma. Det är tillräckligt att kunna konstatera att stödet har i hög grad bidragit till att hejda folkminskningen i Norrland. Inte minst torde de psykologiska verkningarna ha varit betydande. På många orter har pessimism förbytts i optimism. Den hittillsvarande lokaliseringspolitikens utformning och verkningar ger anledning till några reflexioner rörande den geografiska avgränsningen av lokaliseringsstödet. I årets statsverksproposition framhåller inrikesministern att den snabba omvandlingsprocessen framför allt inom vissa industribranscher i ökad utsträckning kommer att påkalla lokaliseringspolitiska insatser oberoende av stödområdesgränsen. Statsrådet säger vidare att om de möjligheter till sådana insatser som föreligger enligt gällande riktlinjer utnyttjats skulle man också tillgodose syftet med de förslag till ändringar av stödområdesgränsen som förts fram från olika håll. Statsrådets påpekande här innebär inte att lokaliseringspolitikens målsättning på något sätt förändrats, men dess karaktär av ett väsentligt inslag i arbetsmarknadspolitiken har givetvis förstärkts. Det ligger då nära till hands att fråga sig om inte tiden är inne att slopa stödområdesgränserna och låta lokaliseringspolitiken omfatta i stort sett hela landet. Det förefaller mig som om lokaliseringsstödet ändå i praktiken kommer att alltmer utgå oberoende av de uppdragna geografiska gränserna. När riktlinjerna medger långt gående undantag från huvudregeln för lokaliseringsstödet blir onekligen en särskild gränsdragning för vissa avdelade stödområden tämligen överflödig. Nu är den aktiva lokaliseringspolitiken en försöksverksamhet som måste anpassas till de erfarenheter den ger. Jag antar att det omfattande utredningsarbete, som enligt statsverkspropositionen pågår kring lokaliseringspolitiken, dess mål och medel och dess allmänna förutsättningar, bl.a. kommer att leda till att de geografiska avgränsningarna upphör. Enligt en tidningsuppgift har arbetsmarknadsstyrelsens chef också nyligen framhållit att lokaliseringspolitiken bör omprövas, vilket bl.a. skulle innebära att den utsträckes till flera delar av vårt land. Men så länge vi har den nuvarande gränsdragningen får riksdagen återkommande pröva och diskutera framställningar om en utvidgning av stödområdet. I år liksom tidigare föreligger motioner som går ut på att östra Götaland i lokaliseringshänseende jämställes med norra stödområdet. Det förslaget lades ursprungligen fram av l1okaliseringsutredningen, och skälen härför har på senare tid snarast förstärkts. Inte minst utvecklingen i oskarshamnstrakten visar detta. Då andra talare med all sannolikhet kommer att behandla detta ämne kan jag nöja mig med att yrka bifall till reservation nr 2, som avser lokaliseringsstöd till de sysselsättningssvaga områdena i östra Götaland. Reservation nr 3 gäller Norrlands inland, som ju redan ingår i stödområdet, men där effekten av de statliga stödåtgärderna har varit obetydlig. Jag har tidigare nämnt att Jämtlands län såväl i fråga om befolkningsutveckling som lokaliseringsstöd har ogynnsamma siffror. Förklaringen är att länet är föga industrialiserat och framför allt att någon större industri inte finns där. Cirka 20 företag har visserligen fått lokaliseringsstöd, men den beräknade sysselsättningseffekten är inte stor. Tillskottet av anställda har uppskattats till cirka 200. Utskottsmajoriteten vill dock inte vara med om att begära en särskild och skyndsam översyn av lokaliseringspolitiken för detta område. Reservanterna däremot har gått motionärerna till mötes med hänsyn till att inte minst Jämtlands framtid som en livskraftig del av Norrland ter sig mycket oviss om man inte vidtar särskilda åtgärder. En åtgärd som säkerligen skulle kunna få 1okaliseringsfrämjande effekt vore att underlätta transporterna till och från Trondheimsfjordens hamnar. Gemensamma statliga åtgärder från svensk och norsk sida torde krävas för att komma till rätta med de svårigheter som hittills förelegat för den svenska transitotrafiken över Trondheim. Ett annat återkommande ämne i lokaliseringsdebatterna är frågan om möjligheterna att bereda människorna i glesbygderna en rimlig service i olika avseenden. Ifrågavarande reservation, liksom den föregående om Norrlands inland och dess problem, har tidigare berörts av Per Jacobsson. Det är ett problem med allvarlig innebörd, därför att det inte minst angår de äldre människor som blir kvar i våra glesbygdsområden. De får allt svårare att klara sig när deras kontaktmöjligheter minskar. Då, i en situation när de mer än annars är i behov av stöd och hjälp av olika slag, måste de finna sig i en försämrad service. Deras situation har beskrivits utförligt i åtskilliga motioner på senare år, och det är likadant i år. Motionärer från olika partier tar upp glesbygdernas problem. Någon framgång hos utskottet har de emellertid inte heller i år. Utskottet hänvisar till den arbetsgrupp som inom regeringens kansli sysslar med dessa ting och anser att det inte finns behov av några särskilda påstötningar. Motionärerna liksom utskottsreservanterna anser dock att de har väntat länge nog på ett samlat förslag till åtgärder för att avhjälpa eller åtminstone lindra de svårigheter som glesbygdsbefolkningen nu har att kämpa mot. Något sådant samlat förslag har vi emellertid ännu ej sett till. Däremot kom för någon vecka sedan på ledamöternas bord en prydlig blå broschyr, som bar rubriken »Gammal i glesbygd». Denna broschyr hör till de första synliga bevisen på att den omtalade arbetsgruppen fungerar. Det må förlåtas oss reservanter om vi tycker att resultatet än så länge är i klenaste laget. Broschyren syftar bara till att ge en samlad översikt över statens och kommunernas insatser inom åldringsoch handikappvården. Det behövs säkert information av det här slaget, och det är naturligtvis värdefullt att den har kommit till stånd, men vi väntar på ett större grepp i denna viktiga fråga. Reservanterna begär därför utredning och förslag om åtgärder i syfte att bereda befolkningen i landets glesbygder en tillfredsställande service. Det viktiga är nu att det snarast möjligt läggs fram förslag, så att glesbygdernas människor äntligen får se att det händer någonting positivt. Länge nog har de fått uppleva att situationen år från år försämrats i stället för förbättrats för dem. Jag yrkar därför bifall till reservation 4. Jag ber också, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1, som avser statliga kreditgarantier i lokaliseringspolitiskt syfte. Skälen för denna reservation torde komma att utvecklas närmare av andra talare. På återstående punkter yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det finns minst två skäl för mig att inte tala för länge vid detta tillfälle. Dels har jag tagit kammarens tid i anspråk tidigare i dag, dels är programmet hårt ansträngt. Jag skall emellertid göra några reflexioner i anledning av att ärendet om lokaliseringspolitiken nu = ligger på kammarens bord. Vid det hör laget kan vi bilda oss en ungefärlig uppfattning om i vilken grad den förda lokaliseringspolitiken har varit lyckosam. Den kanske inte har överträffat förväntningarna, ty de var nog stora när .vi startade denna giv, men att vissa betydande förväntningar slagit in, är dock alldeles klart. Jag har vid något tillfälle från denna talarstol betygat att för mitt eget läns vidkommande, som till viss del ingår i det norra stödområdet, har de åtgärder som kunnat sättas in varit av betydande värde och skapat optimism. Vi har fått uppbära en del snubbor för att vissa företag av mindre kaliber har tilldelats pengar. Jag tror vi kan ta denna kritik med ro. För det första är det naturligtvis angeläget att man genom lokaliseringspolitiken kan främja företagsamhet även i de små orterna. För det andra är det alldeles uppenbart att ett belopp, insatt på rätt ställe och i rätt ögonblick, kan ha mycket stor betydelse, även om det är ganska ringa. Så här efteråt kan man göra diverse reflexioner om hur det hela har utfallit. Jag är benägen att helt instämma i herr Hildings uttalande, när han hävdar att tiden borde vara inne för en prövning av frågan om att utsträcka gränserna för lokaliseringsstödet i norra stödområdet till att kanske omfatta hela landet. Det finns vid detta laget, herr talman, åtskilliga skäl som talar för det. När vi gjorde den utredning som utmynnade i 1963 års förslag, ägnade man väl då och då en tanke åt att lokaliseringsgiven borde kunna komma hela landet till godo. Detta ledde till att vi för norra stödområdet fick särskilda, låt mig kalla dem nära nog automatiska regler, och vi fick regler med mera begränsad giltighet som gällde landet i övrigt och som förutsatte speciella situationer och förhållanden. Man ägnade då ganska ofta en tanke åt möjligheten att skapa samma förutsättningar för hela landet. I dag tror jag man har anledning att säga att det borde ha varit möjligt. Jag ber att få hänvisa till de resonemang och funderingar som man nu har på att verkställa en riksplanering. Jag lämnar det därhän i vad mån olika parter är oense om vad en sådan riksplanering skall innehålla och inte innehålla, men jag kan livligt föreställa mig att genomförandet av en sådan planering i hög grad skulle underlättas, om för hela landet gällde gemensamma regler för det lokaliseringsstöd som vi har. Det finns bygder utanför det norra stödområdet längre söderut, inte minst 1 mitt eget län och i grannlänen, som det är all anledning att penetrera för framtiden. Man skulle då behöva ha i bakfickan möjligheten att lämna ett mera allmänt lokaliseringsstöd. Vilken positiv roll det skulle spela, är uppenbart. Jag har egentligen, herr talman, begärt ordet för att plädera för en motion, som jag tagit mig orådet före att bära fram i denna kammare under nummer 593 och som i andra kammaren har fått nummer 760. I den motio nen har vi till diskussion försökt ta upp en annan grupp av problem i detta sammanhang, som jag i dag nära nog skulle vilja beteckna såsom tillsammans lika viktiga som någonsin de problem som vi hade att diskutera när vi började den s.k. lokaliseringsutredningen. Tillsammans utgör de båda problemgrupperna någonting högst väsentligt. Även om vi kan driva en lokaliseringspolitik efter mycket generösa linjer, så kan vi aldrig frigöra oss från att den lokaliseringspolitiken borde åtföljas av en rad åtgärder som mera syftar till att skapa den rätta miljön för de lokaliseringspolitiska åtgärder vi sätter in. Vi har i vår motion diskuterat glesbygdernas och de små tätorternas problem. De problemen är i dag överhängande, och jag kan ge utskottet rätt, när utskottet säger att det utredningskrav som vi bär fram i vår motion, kanske skulle betyda en försening, vilket vi inte har råd med. Vi har emellertid begärt att denna utredning skulle göras så skyndsamt som möjligt. Varför har vi låtit vårt resonemang mynna ut i ett krav på en parlamentarisk utredning? Helt enkelt därför att vi menar att bygdens och dess tätorters framtid först och främst är den allmänna politiska opinionens sak. Det finns ingen som helst anledning för mig att på något sätt underkänna det utredningsarbete som pågår inom departementets väggar, men jag har den bestämda uppfattningen att ett parlamentariskt inslag i en sådan utredning skulle kunna vara både fruktbart och välkommet. Människorna som bor där ute i glesbygderna och deras representanter måste ju bättre än någon annan veta var skon klämmer. De har en uppfattning om hurudan deras bygd egentligen skulle se ut och vara funtad för att fungera på ett riktigt sätt. De har, såvitt jag kan förstå, en bestämd uppfattning, väl utbildad under årens lopp, om hur det samhälle skall se ut där de skall bo, och vilka krav de har att ställa på det samhället framför allt ur serviceoch trivselsynpunkt. Vi har mer och mer blivit på det klara med att de människor som bor där ute och brottas med dessa problem har all rätt att på denna punkt lita till ett givmilt samhälle. Inrikesministern, som lyssnar till debatten, har vid några tillfällen låtit sig intresseras och fängslas av ett resonemang, som går ut på någonting som han brukar kalla för kulturella stödjepunkter ute i bygderna. Jag förmodar att han därvidlag inte tar begreppet kulturella — stödjepunkter precis = efter bokstaven, utan jag är övertygad om att inrikesministern med sina propåer menar att man skall skapa livskraftiga serviceoch sysselsättningspunkter ute 1 bygderna.

Man måste bakom sig ha någonting att falla tillbaka på när det gäller den service och omvårdnad de behöver. Låter man bygden gå ned i tomgång och inte upprätthåller ens den mest nödvändiga servicen, då står dessa människor utan det som de naturligtvis ändå alltid förknippar med sin tillvaro, den må sedan vara i storstaden eller på sommarnöjet. Jag föreställer mig att det ur samhällets synpunkt skulle kunna vara angeläget att slå vakt om och att ta till vara de kulturreminiscenser som finns ute i bygden, att hålla uppe dess specifika liv, som så många människor i detta land är förtrogna med. Det har nämnts tidigare i talarstolen under denna ämnesrubrik att vi på något sätt måste komma till rätta med övertrycket i våra stora städer, och det är så sant som det är sagt. Det är intressant att iaktta att debatten om samhällsplanering och bebyggelseplanering ute i stora världen, i Europa, mer och mer gått ut ifrån att de största städerna har sett sina bästa dagar — i varje fall om man med de bästa dagarna betecknar dem då människorna trängdes över hövan där. Man kan på allt fler ställen se en utveckling som innebär att de stora stadskärnorna töms på människor. I varje fall minskar antalet högst väsentligt, och jag tror att det är en utveckling som man får motse litet överallt, även om utvecklingen hittills i vår egen huvudstad mest har letts av den fortgående kontoriseringen. Det måste vara ett samhällsintresse, om man nu menar allvar med strävandena att bereda den enskilda människan en så god tillvaro som möjligt, att förhjälpa henne att slippa det problem som allt köståendet utgör, slippa de problem som är betingade av att trängas omkring alla nyttigheter och att i stället skapa dessa nyttigheter ute i bygderna, där det finns plats för var och en. Utskottet har inte ansett sig kunna tillstyrka bifall till vår motion. Man säger att man delar vår syn på glesbygden i och för sig, men man kan inte vara med om en parlamentarisk utredning. Herr talman! Jag har inte låtit mig avskräckas av detta faktum och inte ens av det faktum att jag inte har fått någon av mina partivänner i utskottet att yrka bifall till motionerna. Jag skall därför yrka bifall till motionerna I: 593 och II: 760. Jag gör det därför att jag är övertygad om att detta problem — jag upprepar det än en gång är så stort och svåröversiktligt att man till det utredningsarbete som ändå pågår borde knyta även parlamentariska krafter. Utredningen kan göras omfattande eller mindre omfattande, men jag tror att vi just nu är i den situationen att någonting måste göras för att vi skall hinna ifatt med samhällsåtgärderna i den utveckling som sker. Det är för sent, herr talman, att börja att reformera, när det inte finns någon människa att reformera för och inga tätorter att reformera i. En av de stora uppgifter som ligger framför oss är att ta itu med detta problem och jag har därför dristat mig att yrka bifall till motionerna. I övrigt har yrkats bifall till de reservationer som är knutna till utlåtandet. Jag skall, om det visar sig nödvändigt, be att få återkomma till dem när det blir aktuellt med en votering.

Herr talman! Till bankoutskottets pemställan under F i dess utlåtande nr 30 har fogats en reservation betecknad med nr 4. Det är en gemensam borgerlig reservation, vari yrkas att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om utredning och förslag angående åtgärder i syfte att bereda befolkningen i landets glesbygder en tillfredsställande service. Flera borgerliga motioner ligger till grund för denna reservation, bl.a. motion nr 598 i denna kammare av herr Isacson och fröken Stenberg samt nr 765 i andra kammaren av herr Petersson i Gäddvik m.fl. De problem som uppstår när en bygd avfolkas är för alla väl bekanta. De består i försvårade kommunikationer, affärer som slår igen, busslinjer som försvinner och skolor som stängs. Allt detta är ju företeelser som förekommer på många ställen i vårt land och skapar stora problem inte minst för de mäniniskor som ändå måste bo kvar och är rotade i en sådan bygd. Vi reservanter har därför funnit det angeläget att rikta uppmärksamheten på dessa problem. Utskottet säger att problemen ägnas stor uppmärksamhet och åberopar även utredningar som är på gång. Herr Hilding har utförligt behandlat denna punkt och jag kan instämma i vad han har anfört. Trots att utskottet påpekar att utredningar pågår både i departementet och på annat sätt — de är delvis regionalt betingade och berör Norrland — tycker vi, att man ändå borde ta itu med detta problem ur mera allmän synvinkel. Herr talman! Jag ber att med denna korta motivering få yrka bifall till reservation nr 4 av herr Åkerlund m.fl.